Herr talman! Jag vill bara mycket kort kommentera det Eva Johansson sade. Det är riktigt att vi är överens och att vi i betänkandet har uttryckt viss oro för situationen i skolan. Men jag kanske inte håller med när hon beskriver det som ganska enkelt att med regler och ordning få bukt med det som försiggår i våra skolor. Även i skolor med mycket god personal och där man har lagt ner oerhört mycket arbete, mycken kraft för att tillsammans med eleverna resonera, ta fram ordningsregler och försöka följa dem, har sådana här våldsamma situationer ändå dykt upp. Det är detta som är det djupt allvarliga. Men jag är medveten om att detta bör vara en skoldebatt och föras i ett annat utskott, varför jag nu nöjer mig med det sagda.
Herr talman! Jag är övertygad om och har själv upplevt att det förekommer situationer i skolorna, där skolans personal och de vuxna i skolan måste, om inte använda våld så åtminstone ta tag i elever för att klara ut våldsamma situationer, för att värna andra elever och annan personal i skolan. Dessutom måste man se till att det inte uppstår onödiga farliga situationer. Men jag tror inte att man löser problemen genom att utvidga rätten att använda våld. Det är vi överens om. Det är inget lätt arbete att skapa ordning och reda i en stor grupp ungdomar, där många är ganska vilsna i fråga om vilken ordning och reda som skall skapas. Det är en av de svåraste arbetsuppgifter som skolan har, tror jag. Det är ingen lätt uppgift. Det kräver mycket av fantasi, mycket mer än att ropa på mer våld och straff.

Herr talman! De flesta människor anser, åtminstone i ord, att det är rätt och riktigt att värna om de svaga, att ge dem stöd och hjälp. För mig är det därför ofattbart att det, när det gäller kvinnor som hamnat i prostitutionsträsket eller på porrklubbar, infinner sig en tvehågsenhet och handlingsförlamning. Visst säger man sig ogilla företeelser som porr och prostitution, och visst är det bra med sociala insatser, men att göra något som kan begränsa efterfrågan är otänkbart. Jag kan inte förstå annat än att det bottnar i manssamhällets starka grepp över värderingarna, över normerna för mänsklig samlevnad. De unga kvinnornas misär vill man inte se, inte förstå. Bäst alltså att allt blir vid det gamla. Man tycks resonera som så, att om en man har lust att förnedra och förtrycka unga kvinnor och dra ner sexualiteten i smutsen, skall det kunna ske helt enligt Svea rikes lag. Inte ens HIV-smittan kan förändra detta synsätt. Att kvinnor offras, blir socialt utslagna och dras in i kriminalitet är något som tydligen accepteras. Att kvinnor på porrklubbar är totalt rättslösa, ja, det är inget som man bryr sig om. Jag anser att vårt svenska samhälle, som vill framstå som ett välfärdssamhälle, på ett grymt sätt sviker de utnyttjade, de utstötta och de utslagna unga flickor som hamnat i porroch prostitutionsträsket. Det är en skamfläck som måste tvättas bort. För sju år sedan började jag driva kravet om en kundkriminalisering. Skälen för en lagstiftning är flera. För det första: Det är genom våra lagar vi ger till känna vad vi anser vara rätt och orätt i mänsklig samlevnad. För det andra: Genom en kundkriminalisering minskas efterfrågan och därmed blir det färre prostituerade. För det tredje: En lagstiftning ger poliser och socialarbetare ett verktyg — något som de efterlyst länge. Utskottsmajoriteten har radat upp argument mot en lagstiftning. Dessa har upprepats år efter år. För mig blir de om möjligt allt ihåligare ju oftare de förs fram. Mest cyniskt är vad man kallar en huvudinvändning, nämligen att en kriminalisering av kundernas beteende skulle kunna få negativa effekter även för de inblandade kvinnorna! Det är således omsorgen om kvinnorna som ger männen deras lagliga rätt att förnedra kvinnor! Jo, visst känner vi igen argumentet från andra områden, att det alltid är kvinnornas fel, men att lägga skuldbördan på kvinnorna för att de blir förnedrade är, tycker jag, ändå väl magstarkt. Prostitutionen skall motarbetas genom sociala insatser, inte straffrättsligt, hävdar utskottsmajoriteten. Jag ber då att få exempel på sådana sociala insatser som gett långsiktigt goda resultat. Jag efterlyser också exempel på framgångsrikt arbete när det gäller att få männen på bättre tankar. Det står nämligen i betänkandet att det är en viktig uppgift att få männen att förstå verkligheten bakom prostitutionen och dess konsekvenser för de inblandade kvinnorna. När det gäller porrklubbarna kan vi nu konstatera att gällande lagstiftning inte haft avsedd effekt. Verksamheten pågår öppet, och rekryteringen av unga flickor sker via press och genom bekanta till de kvinnor som redan arbetar på klubbarna. De som knyts till klubbarna får arbeta mycket hårt i en självutgivande och kränkande verksamhet. Inkomsterna kvittas mot förmånen att få vistas i lokalerna. Det föreligger således inget arbetsgivar-arbetstagarförhållande. Kvinnorna arbetar utan stöd i arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, osv. Är man helt rättslös, är steget till kriminalitet och prostitution nära. Det är en inskolning till asocialitet. Sexklubbar är prostitutionens förskola, om man så vill. Här krävs en skärpt lagstiftning enligt min uppfattning. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Ordet juridik kommer från de latinska orden jus, som betyder rätt, och dicere, som betyder säga. Juridiken beskriver alltså rätten, det rätta. Men ordet rätt kan betyda olika saker. Dels kan det användas i betydelsen ”gällande rätt” och avser då gällande lagar och andra regler med tolknings och tillämpningsföreskrifter, dels kan det betyda rättvist och rättfärdigt, alltså uttrycka moraliska värderingar. Men moraluppfattningar skiftar mellan olika tider, och därmed skiftar behoven av förändringar i gällande rätt. En strävan efter överensstämmelse mellan dessa två begrepp — den moraliska rätten och den gällande rätten — är en viktig drivkraft i lagstiftningsarbetet. Utskottet har alltsedan utskottsbehandlingen 1987 reservanter när det gällt det moraliskt riktiga i att fördöma prostitutionen. Men säger i årets betänkande att prostitutionen är en företeelse som över huvud taget inte kan accepteras vidare, att prostitutionen medför att kvinnor utnyttjas och förnedras, att den motverkar strävanden mot jämställdhet mellan kvinnor och män och bidrar till att negativt påverka sexualsynen i allmänhet. Utskottet har under de senaste åren även ansett att en kriminalisering av kunderna skulle kunna få en viss avhållande effekt på benägenheten att anlita prostituerade.

Synen på prostitution och pornografi har alltså förändrats. Tiden är därför mogen att få till stånd en överensstämmelse mellan moralisk rätt och gällande rätt i prostitutionsfrågan. Mot bakgrund av att utskottet anser att prostitutionen är en företeelse som inte kan accepteras är det svårt att förstå att det inte även skall vara straffbart att köpa människor för sexuell tillfredsställelse — det är vad det är fråga om. Det kan bara förstås om det sätts in i ett större historiskt sammanhang när det gäller synen på kvinnan — jag tänker på kvinnans underordnade ställning och mannens hävdvunna rättigheter. Kvinnors kamp för jämställdhet, rättsligt och mänskligt, har varit lång och många gånger hård, i ett samhälle där manliga värderingar är normen och där kvinnor och kvinnors livsvillkor därmed blir undantag från denna norm. När det gäller de prostituerade kvinnorna stöter man fortfarande alltför ofta på myter, som myten om den lyckliga lyxhoran, som har päls, bil och juveler och som själv har valt ett liv i lyx och prostitution. Eller myten om att det är vanliga hemmafruar eller studerande som genom prostitution drygar ut sin kassa litet. Dessa myter omhuldas av vissa män för att eliminera sin egen skuld och för att förringa det faktum att man grovt utnyttjar en medmänniska. Andra myter är att det är stackars ensamma eller handikappade män som på det här sättet köper sig litet mänsklig värme. Horan framställs ungefär som en god moder, vilken gör en vällovlig insats nästan i likhet med en socialarbetare. Man säger också att prostitutionen minskar antalet sexuella övergrepp. En av motiveringarna för yrkandet om avslag på motionen är att en kriminalisering av kunderna innebär att det blir svårare för socialtjänsten att bedriva förebyggande arbete. De socialarbetare som jag under de senaste da garna har talat med och som jobbar med prostituterade säger att socialtjänsten inte kan lösa dessa problem. För detta behövs det lagstiftning. Risken för spridning av HIV-smitta är ett starkt motiv för att vi skall ta ytterligare steg i strävandena att minska prostitutionen. Men det absolut viktigaste argumentet är ändå att man inte längre kan tillåta människohandel. Det är ju det som detta är fråga om. Ett annat skäl mot kriminalisering är att prostitutionen skulle gå under jorden. Sedan några år har vi en lagstiftning där det är straffbart att köpa sexuella tjänster av ungdomar under 18 år. Man kan fråga sig om detta har medfört att verksamheten med prostitution av ungdomar under 18 år har gått under jorden eller om det inte i stället förhåller sig så att denna form av prostitution har minskat. Det är ingen hejd på befarade negativa effekter av en kriminalisering som radas upp. Man anför att de prostituerade skulle kanske få större behov av mellanhänder. Mellanhänder är ju någonting som redan finns i dag när det gäller den typ av prostitution som förekommer på hotell och på klubbar. I Norge avslöjades nyligen en skandal där en skridskostjärna var inblandad, som senare blev dömd för hallickverksamhet. Skridskostjärnan kunde redovisa att allt var klart för att öppna filial här i Stockholm. Jag tror med bestämdhet att den sortens prostitution skulle minska. Firmor som i dag utnyttjar prostituerade skulle kanske dra sig för att anlita dessa för sina affärskontakter om det vore kriminellt. Vidare säger man att verksamheten blir svåråtkomlig för myndigheterna. Men man undrar vad det är för vits med att polisen ser och upprörs över att den s.k. obducenten åter ses jaga prostitutionskontakter. Det är ju lagligt och därför kan polisen ingenting göra. En annan invändning mot kriminalisering är att det ökar risken för utpressning. Återigen handlar det om en rörande omtanke om kunderna. I vilket annat lagstiftningssammanhang tar man in den aspekten vid bedömningen? När det gäller argumentet att vi skall ha lagar som man kan kontrollera kan man dra en parallell med förbudet mot aga. Det var inte meningen att man skulle gå in i varje hem och se efter om föräldrarna agade sina barn, utan förbudet var samhällets sätt att markera att man inte accepterar aga. Det förhåller sig på samma sätt med förslaget att kriminalisera kunderna. Det är ett sätt för samhället att betona att man inte längre accepterar prostitution.

Herr talman! I dag behandlar vi justitieutskottet betänkande om prostitution. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag — ett förslag som går ut på att majoriteten inte anser att prostitutionskontakter skall kriminaliseras. Slutsatsen verkar ologisk, eftersom utskottet fördömer prostitution. I nästan alla andra sammanhang lagstiftar vi när vi vill fördöma ett beteende. Själva lagstiftandet, i det här fallet kriminaliserandet av kunderna, skulle kunna sägas markera att samhället tar avstånd från den verksamhet som prostitution innebär. Ändå gör vi inte det. Skälet till majorite tens i justitieutskottet ställningstagande beror på att svårigheterna bedöms som större än de positiva effekterna av en lagstiftning. Jag erkänner gärna att övervägandena är svåra. Det finns ändå två frågor som jag vill ge extra tyngd. Den första är bevisfrågan. När ett beteende kriminaliseras bör själva handlingen bedömas vara bevisbar. Om man kriminaliserar prostitutionskontakter blir det svårt att bevisa brott. Själva handlingen är ett avtal mellan två personer som båda anser sig tjäna på avtalet. Ingen av parterna, vare sig kvinnan eller mannen, har något intresse av att berätta eller medverka i en utredning. Om vi spekulerar i att socialarbetare eller föräldrar till en prostituerad anmäler kunden till polisen, så är det näst intill omöjligt att bevisa brott om kvinnan inte berättar. Och även om hon berättar, men mannen nekar, blir det bevissvårigheter. Mannen medger kanske att han vistats tillsammans med kvinnan någonstans, men hur skall åklagaren i detta läge där uppgift står mot uppgift kunna bevisa samlag mot betalning. Jag skulle kunna fortsätta att spekulera på detta tema, men min slutsats skulle ändå bli densamma. Brottet blir i det närmaste omöjligt att bevisa. Jag skulle vilja göra en kort jämförelse med våldtäktsbrott. Vid våldtäkt berättar den utsatta kvinnan nästan alltid om brottet kommer fram till polisen. Kvinnan är ofta t.ex. misshandlad, hon uppvisar märken, hennes kläder är trasiga osv. Och ändå har man stora svårigheter att bevisa våldtäktsbrott. Min andra betänklighet gäller följdbrott som kan komma av en kriminalisering. Oavsett vilka svallande känslor vi har när vi diskuterar prostitution, upplever ändå såväl den prostituerade som kunden att de sluter ett avtal. Den ena tillhandahåller tjänsten och den andra betalningen. Ingen av parterna sneglar åt någon annan riktning än den överenskomna. Om vi kriminaliserar prostitutionskontakter försvinner gatuprostitutionen. Det blir svårare att få kunder för de prostituerad och många av de kunder som blir kvar är de med samlevnadsproblem, vilka kan vara just de kunder som förmodligen är de mest grymma och perversa. Jag håller inte för uteslutet att en del prostituerade i den här situationen försöker att pressa ut litet extra pengar, eftersom de då har ett redskap i sin hand, nämligen att det är kriminellt att köpa tjänster. Jag kan förutse olika situationer där pressade män då ger sig på de prostituerade. Misshandel och dråp är brott som inte ligger långt bort i sådana sammanhang, och det är kvinnan som drabbas. Jag är inte säker på att det är den utvecklingen vi vill ha. Nå, skall man då inte göra någonting alls? Jo, jag anser att det finns kolossalt mycket att göra opinionsmässigt, om vi verkligen vill. För ett år sedan var jag inbjuden till en middag där det var 200 personer närvarande. När vi hade hunnit till desserten, började den ene mannen efter den andre att berätta de mest vulgära historier om prostituerade kvinnor, som de kallade proffs. Alla de församlade, inkl. kvinnorna, tjöt av skratt. Samma vecka satt jag på flyget från Luleå tillsammans med två herrar, som försökte övertyga varandra om vem av dem som hade haft den mest spännande kvällen i Stockholm. Båda berättade om äventyr med köpt sex. Inte förrän jag frågade om herrarna var impotenta, eftersom de var tvungna att köpa sex, tystnade de. Varför accepterar vi att lyssna på den här typen av historier, som förnedrar kvinnor? Vad har vi egentligen för ett samhälle i Sverige, där i vart fall 100 000 män bedöms vara kunder till prostituerade? 10 96 av den manliga svenska befolkningen anses ha haft prostitutionskontakter. Dessa män, som uppenbarligen inte har mer självkänsla än att de måste köpa sig sexliv, är verkligen att beklaga. Dessa andligt torftiga män försöker sedan hävda sig genom att berätta historier som skall klassa ner deras offer därför att de själva är avslöjade som män med samlevnadsproblem, med kontaktsvårigheter eller som är perversa. Genom att ständigt påminna dessa män om vilka underliga personer de i grunden är, skulle vi kvinnor — och förhoppningsvis en och annan man — kunna göra mycket för att få en värdigare syn på kvinnan. Genom opinionsbildning kan man faktiskt nå långt. Det är männens ömklighet vi skall peka på. Här tycker jag också att skolorna har ett stort ansvar när det gäller att skapa bilder av vad som är förkastligt och vad som är acceptabelt, vad som är manligt och vad som är kvinnligt. De kvinnor som låter prostituera sig kommer nästan uteslutande från otrygga och splittrade hem. De har en bristfällig skolgång, och de saknar yrkesutbildning. Den bästa hjälp dessa kvinnor kan få är ändå en uppsökande och stödjande verksamhet från socialförvaltningarna. I storstäderna borde det dessutom finnas en kontinuerlig prostitutionsförebyggande verksamhet. Herr talman! Förutom prostitution behandlas i det nu aktuella betänkandet också två motioner med förslag till åtgärder som skulle kunna bidra till att förbudet i allmänna ordningsstadgan mot otillåten pornografisk föreställning skulle bli mer verksamt. I betänkandet finns också en reservation till förmån för motionerna. Tyvärr delar utskottet inte heller på den här punkten reservanternas tro på förändring via lagstiftning. Det är enligt lag förbjudet att anordna offentlig pornografisk föreställning. Det gäller bara för polisen att beivra denna verksamhet. Bevissvårigheter finns inte heller. Ett utmärkt sätt vore om polisen i större utsträckning än vad som sker i dag fotpatrullerade kvällstid. Då skulle den här typen av klubbar upptäckas och kunderna känna sig iakttagna. Lagstiftningen finns — det är bara för polisen att utnyttja den. En skärpning av straffen tror jag inte har någon som helst effekt. Resultat uppnås bara om vi kan påverka polisen att hålla efter klubbarna. Med detta yrkar jag också på denna punkt bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill tro att Britta Bjelle tycker lika illa om prostitution och sexklubbar som jag gör, men jag tycker inte att det verkar finnas någon vilja hos Britta Bjelle att se några möjligheter att förändra. När det gäller lagstiftningen hävdar Britta Bjelle att det är så oerhört stora svårigheter att få en sådan lagstiftning och att det är i stort sett omöjligt att efterleva den. Men redan i dag har vi ju en lagstiftning som gäller otillåten kontakt med ungdom under 18 år. Varför har vi den, om det skulle vara så fruktansvärt omöjligt? Min fråga blir: Vill Britta Bjelle att den lagstiftningen skall tas bort? Det måste bli resultatet i så fall. Det är ju konsekvent, om man enbart ser till svårigheterna med en sådan lagstiftning.

Jag tycker att det är dubbelmoral. Det är också dubbelmoral vi ägnar oss åt, när vi exempelvis vill att prostituerade skall vara skattskyldiga och att de skall deklarera inkomst av rörelse. Är inte detta ganska stötande även för Britta Bjelle, som ju är jurist? Min fråga när det gäller de sociala insatserna kvarstår. Får jag be om exempel på sådana sociala insatser som gett långsiktigt goda resultat? Jag efterlyser också exempel på framgångsrikt arbete när det gäller att få männen på bättre tankar,

Herr talman! Kärlek, sensualitet och sexualitet är något man kan ge och få. Det är verkligt hög tid — jag trycker på det igen — att vi slutar att tillåta människohandel. För sex, sju år sedan var man fortfarande ganska optimistisk över möjligheterna att genom upplysning och insatser från socialtjänsten avskaffa prostitutionen. Jag kommer ihåg en affischkampanj som SSU hade, som var väldigt bra. På en affisch stod det: ”Tänk på att det kan vara grannens dotter som du köper!” I dag tycker jag inte man kan vara lika optimistisk längre. Prostitutionen har inte upphört, och den har heller inte minskat. Britta Bjelle pratade länge och väl om de prostituerades dåliga sociala bakgrund och om orsakerna till att de är prostituerade. Vi, som har möjlighet att hjälpa de här kvinnorna, borde göra det nu! En gång — jag satt och tittade i trycket — har samtliga kvinnor i riksdagen gått samman med ett gemensamt krav på förbättringar för kvinnor. Det var 1946 och gällde lika lön för lika arbete i staten. Under 1970 och 1980-talen har det varit några gemensamma aktioner, men det har aldrig hittills varit så att alla kvinnor har gått tillsammans för att förbättra för kvinnokollektivet.

Herr talman! Jag tycker mycket illa om prostitution, Gunilla André. Men jag fördömer inte de prostituerade kvinnorna, vilket man mellan raderna kan läsa att så många gör i olika sammanhang. Däremot fördömer jag de män som inte har kraft att skaffa sig det sexuella liv de vill ha utan att betala för det. Det är alltså de män som söker kontakt med prostituerade som skall angripas. Sedan frågar Gunilla André mig om jag anser att lagen inte skall gälla kvinnor under 18 år. Självfallet tycker jag inte det. Men här rör det sig enligt mitt synsätt om två skilda saker. Den som är under 18 år är minderårig och står under föräldrarnas tillsyn. En flicka på 15-17 år har en helt annan syn på saker och ting än den som är 18 år eller äldre. Det är lättare att få henne att lyssna på vad de vuxna säger, och föräldrar och sociala myndigheter har i regel ett bättre grepp över vad 16-17-åringen gör. Jag tror också att det är lättare att bevisa brott om en minderårig flicka har prostitutionskontakter. Kan Gunilla André tala om för mig hur det skall vara möjligt att bevisa brott när två personer har samma ambition, nämligen den ena — flickan som är över 18 år — att få betalt och den andra att få något för betalningen? De båda har ett gemensamt intressse av att inte medverka till att deras kontakt avslöjas. Även om exempelvis en socialarbetare eller någon annan anmäler deras brott, en utredning påbörjas, kvinnan berättar och mannen nekar, så är det svårt att få fram bevis för könshandeln, såvida det inte är fråga om våldtäkt eller misshandel. När vi för diskussioner om att lagstifta på olika områden, försöker vi alltid först att ta reda på om det är möjligt att bevisa de brott som innefattas i lagstiftningen. I en del stater i USA har man kriminaliserat såväl prostitution som köp av sexuella tjänster. Där har det visat sig att man inte kommer åt männen, utan att det är kvinnorna som blir straffade. Om vi här i Sverige kriminaliserar prostitutionskontakter, tror jag att prostituerade kvinnor kan falla för frestelsen att försöka ta extra betalt av sina kunder. Därmed följer genast brott som misshandel och dråp, något som inte är ovanligt i samband med förtryck av kvinnor.
Herr talman! Jag hoppas att det framgick tydligt av mitt första anförande att jag inte tillhör dem som fördömer kvinnor som prostituerar sig. Tvärtom har jag alltid hävdat att vi måste värna om de svagaste i samhället, och det gäller också prostituerade. Enligt Britta Bjelle går det tydligen mycket bra att tillämpa den lag som gäller för kvinnor under 18 år. Jag kan inte förstå hur det kan vara svårare att tillämpa en lag som gäller för dem som har fyllt 18 år. Alla som arbetar i olika prostitutionsgrupper har länge efterlyst en lag om kriminalisering av prostitutionskontakter. Med hjälp av en sådan kan de arbeta med förebyggande verksamhet. Det handlar, som Berith Eriksson tidigare har sagt, om en normgivande lagstiftning. Jag är glad över att jag inte ingår i den bekantskapskrets som Britta Bjelle talade om i sitt första anförande och får lyssna till männens middagskonversation. Skulle inte dessa män, som uttalar sig på det sättet, tänka sig för både en och två gånger innan de köpte en prostituerad, om prostitutionskontakter kriminaliserades? Misshandel och våld mot kvinnor, Britta Bjelle, har vi tillräckligt med i dag.
Herr talman! Jag skulle önska att varje kvinna som uttalar sig mot prostitution startar med att fördöma köp av sexuella tjänster, vilket vissa män utan självkänsla gör. För mig, Gunilla André, är det stor skillnad på att kvinnor över 18 år prostituerar sig och att yngre tonårsflickor gör det. Jag inbillar mig att samhället, föräldrar, socialtjänst och allt vad vi har av skyddsnät här i Sverige har en annan kontroll över dem som är under 18 år än över dem som är äldre. Det är skälet till att jag tror att det är möjligt — märk väl — att leda i bevis när någon sexuellt utnyttjar flickor under 18 år. Gunilla André har inte gett något bevis på hur det skall vara möjligt att bevisa brott vid mäns kontakter med vuxna prostituerade. Det ligger en point i att lagstifta för att fördöma. Innan jag gick till den här debatten funderade jag över om det hade stiftats någon lag där de brott som den omfattade hade ansetts i stort sett omöjliga att bevisa innan lagen i fråga stiftades. Det är ju fallet med den här tänkta lagen. Egentligen är det beklämmande att behöva stå här och försvara någonting som jag tycker är så förkastligt. Men om vi nu skall lagstifta på detta område måste vi utforma lagen så att den har någon verkan. Jag kan inte se hur det skall vara möjligt i ett fall som detta. Självfallet vill de som arbetar på det sociala fältet få till stånd en lag som kriminaliserar prostitutionskontakter. Men de har säkert inte tänkt igenom på vilket sätt brott mot en sådan lag skall utredas och bevisas.

Herr talman! Det här inlägget skall bli mycket kort. Så mycket är redan sagt och många känslor är ventilerade. En sak som skiljer mig från tidigare talare är att jag är man. Jag tror att vi alla lika mycket avskyr prostitution och människoförnedring. Vad vi inte är överens om för att komma till rätta därmed är metoderna. Britta Bjelle räknade upp ett antal förslag till åtgärder och tog därmed ordet ur mun på mig. Jag har alltså inte mycket att tillägga. Att jag inte tror att en kriminalisering av prostitutionskontakter får någon effekt beror på att HIV och aids, de värsta straff som kan drabba en människa, inte har lyckats stoppa prostitutionen. När inte dessa sjukdomar har kunnat stoppa prostitutionen, då vet jag inte vad som skall kunna stoppa den. Jag håller med Britta Bjelle om att svårigheterna med bevisföringen blir enorma med en lag som kriminaliserar prostitutionskontakter. Jag ställer gärna upp på att försöka finna andra vägar till lagstiftning där bevisföringen är lättare. Om det skall bli en lösdriverilag eller något annat kan jag inte svara på nu. Men jag är således beredd att diskutera detta med kvällens debattörer för att gemensamt komma fram till en vettig lösning för framtiden.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall diskutera behandlar ett 20-tal motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter. Vi moderater har ensamma eller tillsammans med andra undertecknat åtta reservationer som jag redan nu ber att få yrka bifall till. Socialutgifterna skall ju utgöra grunden för det sociala trygghetssystemet men har tyvärr i många fall övergått till att bli en ren beskattning utan motsvarande förmån — ett faktum som är orsaken till flera av de föreliggande reservationerna och som har föranlett en ganska häftig debatt under de senare åren. Arbetsgivaravgifterna utgör en mycket dryg utgiftspost för företagen med 37,47 Jo av lönesumman, inkl. den s.k. löneskatten, utöver lönen. Egenavgifterna för den som driver jordbruk eller rörelse är 33,85 70 jämte löneskatt om 0,34 26, och det är en nog så kännbar utgift, särskilt om vederbörande inte kan få motsvarande sociala förmån, vilket tyvärr ofta är fallet. Det här kan ju inte accepteras. Herr talman! Jag skall genast övergå till reservationerna och motiveringarna för dessa. I reservation 1 anser vi moderater, i enlighet med en motion av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson och Karl-Gösta Svenson, att intäkten av såväl jordbruksfastighet som rörelse bör delas upp i avgiftsgrundande resp. icke avgiftsgrundande inkomster, dvs. inkomster av eget arbete resp. kapitalinkomster. Det kan annars uppstå stora tröskeleffekter, om inkomsten överstiger de 15 000 kr. i jordbruksrörelse som inte är avgiftseller förmånsgrundande. Samma typ av inkomster, t.ex. hyresinkomster, behandlas olika i avgiftshänseenden, beroende på om denna inkomstgräns passeras eller inte och om förvärvskällan är jordbruksfastighet eller rörelse, något som givetvis inte bör accepteras. I reservation 2 återkommer vi moderater tillsammans med centerns och folkpartiets representanter i utskottet med vårt gamla krav om bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter, dvs. socialavgifter skall inte utgöra en ren skatt. I dag debiteras t.ex. socialavgifter på inkomster som är så små att de inte ger någon ersättning, vare sig från sjukförsäkringen eller från ATP-systemet. Makar som t.ex. båda arbetar på ett jordbruk eller i en egen rörelse och har så låga inkomster att deras resp. inkomst inte når över basbeloppet vid en inkomstuppdelning blir helt utan ATP-skydd — trots att de betalat för dem dryga sociala avgifter. Detta är inte rimligt. En bristande överensstämmelse mellan avgift och förmån råder också för t.ex. en jordbrukare i sjukförsäkringen, där vederbörande inte har rätt att ta upp högre sjukpenninggrundande inkomst än vad som gäller lönen för en anställd. Alla de här frågorna bör enligt vår uppfattning bli föremål för en utredning, i syfte att nå bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Det har redan gjorts en utredning för något år sedan, i vilken jag själv deltog, och där förelåg också ett borgerligt förslag om hur man skulle kunna nå en framkomlig väg. Men det förslaget var uppenbarligen inte intressant för socialdemokraterna, vilket vi beklagar. Vi vill alltså ha en ny utredning om det här. I reservation 3 uppmärksammar vi moderater det problem som kan uppstå vid anställande av tillfällig utländsk arbetskraft, t.ex. vid bärplockning. Om det inte finns en social konvention med landet i fråga, måste arbetsgivaren teckna en privat försäkring för arbetstagaren — trots att han betalar sedvanliga sociala avgifter — därför att den utländska arbetstagaren inte har rätt att utnyttja den svenska sjukvården. Vi begär att regeringen kraftfullt skall verka för att öka antalet konventioner men om detta inte är möjligt ge förslag som syftar till att arbetsgivaren slipper betala dubbla avgifter. I reservation 4 påtalar vi tillsammans med centern och folkpartiet de negativa konsekvenserna av en slopad kvittningsrätt som föreligger sedan 1982. Inte minst i glesbygden är det vanligt med kombinationssysselsättning, och med tanke på förslaget till ny jordbrukspolitik blir det kanske rent av en förutsättning för att människor över huvud taget skall kunna stanna kvar på sin bostadsort och bidra till en levande landsbygd. Går förslaget om en ny skatteuppgörelse också i uppfyllelse, blir det ännu sämre, för då kan man heller inte kvitta ett underskott i jordbruksrörelse t.ex mot en inkomst av tjänst, vilket ju också för många är en förutsättning för att kunna bo på landsbygden. Men den debatten skall vi inte ta här i dag. Vi anser liksom företrädarna för centern och folkpartiet i utskottet att överskott i en förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse bör få kvittas mot underskott i annan förvärvskälla inom något av dessa inkomstslag. I reservation 5, som baseras på en motion av Ingrid Hasselström Nyvall och Sigge Godin, anser vi att en utredning bör göras rörande eventuellt differentierade sjukförsäkringsavgifter, relaterade till företagens möjlighet att hålla nere sjukfrånvaron genom en förbättrad arbetsmiljö. Dessa frågor är ju synnerligen aktuella för närvarande med tanke på den mycket höga sjukskrivningsfrekvensen. I regel är sjukfrånvaron lägre på små arbetsplatser, men det finns också skillnader mellan regioner och mellan olika typer av regioner. Vi anser att de faktorerna bör belysas ytterligare i en utredning. Reservation 7, i anledning av en borgerliga motion, tar upp de besvärliga och delvis mycket svårtolkade arbetsoch uppdragstagarbegreppen, som ofta har debatterats i denna kammare. Vem minns t.ex. inte ”fallet Hjortberg”, mannen som drabbades så hårt på grund av att han inte kunde tyda de svårtolkade reglerna? Debatten ledde till en viss förenkling och förbättring 1987 — det skall sägas — men reglerna har fortfarande en rad brister som bör rättas till. De är t.ex. inte konkurrensneutrala mellan fysiska och juridiska personer inbördes. Nu föreligger det förslag till en form av företagarregistrering i ett betänkande, Ds 1988:59, men vi anser att något skyndsamt bör hända i denna fråga och att riksdagen bör få ta ställning till ett förslag redan under innevarande riksmöte. Vi återkommer också med vårt krav om att endast en av parterna i ett uppdragsförhållande skall kunna ansöka om förhandsbesked. För närvarande gäller att båda parterna gör en sådan ansökan, och även i fortsättningen torde väl detta bli det vanligaste. Men vi menar alltså att det skall räcka med att en gör ansökan. I reservation 9 tar vi åter upp arbetsgivaravgifterna för idrottsföreningar, en fråga som varit föremål för många debatter sedan ”lex Westblom” kom till 1985. Vi moderater anser att en idrottsutövare eller annan som är verksam inom idrottsrörelsen skall ha samma förmåner som vid en vanlig anställning, om idrottsverksamheten är den huvudsakliga inkomstkällan. I de fall där det föreligger en annan huvudinkomst, anser vi att det bör kunna träffas en överenskommelse huruvida sociala förmåner skall utgå och om avgifter skall erläggas eller ej. Vi anser att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag om detta. Herr talman! I reservation 10 slutligen begär åter de borgerliga partierna att sociala avgifter inte skall utgå för vinstandelar. Det är viktigt att ett långsiktigt bundet sparande stimuleras — som fallet är i en rad andra länder — och inte ständigt blir belagt med skatter och avgifter. Både samhälle och anställda gynnas ju av ett breddat ägande av de svenska företagen. Våren 1987 införde socialdemokraterna som bekant systemet med socialavgifter på vinstandelssystem, och vi anser nu — liksom då — att detta är helt fel. Det finns flera avgörande skillnader mellan vanliga inkomster och inkomster i form av vinstandelar. Lönen bestäms ju i förväg genom avtal medan vinstandelarna bestäms i efterhand i förhållande till hur pass bra företaget går, och de är bundna under en viss tid innan de kan disponeras av mottagarna. Vi kräver att regeringen snarast lägger fram förslag till upphävande av arbetsgivaravgifter på avsättningar till vinstandelsstiftelser. Därmed, herr talman, ber jag att utöver reservationerna också få yrka bifall till de delar av betänkandet där vi är eniga.

Herr talman! De avgifter som har att finansiera den allmänna försäkringen är ett nätverk av avgifter som för såväl den enskilde som företagaren är svåra att förstå sig på. Det kan finnas anledning att även vi beslutsfattare då och då påminner oss om vad de olika avgifterna är till för. I betänkandet finns en bra redovisning över vad exempelvis arbetsgivaravgifterna består av. De utgörs enligt betänkandet av sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift, tillläggspensionsavgift, delpensionsavgift, barnomsorgsavgift, arbetsskadeav För den oinvigde är det närmast en orimlighet att förstå varför en arbetsgivare skall svara för alla dessa enskilda avgifter. Nu finns det skäl att erinra sig vad vi får för dessa avgifter och vilket syfte de har. Självfallet finns det mycket goda skäl att gemensamt finansiera den allmänna försäkringen på detta sätt. Men samtidigt är det viktigt att avgiftssystemet är överblickbart och att det upplevs som rättvist. Framför allt de mindre företagen och egenföretagarna upplever vissa delar av socialavgifterna som orättvisa och som en extra belastning, och de mindre företagen drabbas hårdare än de större. Framför allt är det överensstämmelserna mellan förmåner och avgifter och kvittningsrätten vid beräkning av pensionsgrundande inkomst främst inom mindre företag som anses orättvisa. Många små företag får också betala en orimligt stor sjukförsäkringsavgift i förhållande till den sjukfrånvaro som det mindre företaget har. Sjukförsäkringsavgiftens storlek ger inte heller incitament för insatser för att förbättra arbetsmiljön i företagen. Frågan om arbetsoch uppdragstagarbegreppet är också årligen föremål för motioner. Trots de påpekanden som görs varje år synes regeringen inte förstå de problem som råder. Floran av motioner inom denna sektor har också utökats de senaste åren genom att idrottsföreningarna tvingas betala avgifter för medlemmar, främst idrottsmän, som får ersättning för idrottsutövande. Socialförsäkringssystemet är komplicerat, och det är av yttersta vikt att systemet justeras så att det upplevs som rättvist och inte snedvridet och försett med oklarheter. Herr talman! Folkpartiet har även i år, precis som Gullan Lindblad har sagt, liksom tidigare år tillsammans med moderaterna och centern fogat ett antal reservationer till detta betänkande. Eftersom vi delar på reservationerna skall jag inte bli långrandig, utan jag skall inskränka mig till några smärre kommentarer. I reservation 2 tar vi upp den bristande överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter. Denna brist ger för den enskilde helt orimliga effekter. Som framhållits i motionerna debiteras socialavgifter för inkomster som är så små att de inte ger någon rätt till ersättning från sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen. Vi anser att det finns skäl att göra en utredning, som tar fram ett förslag som ger bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter för egenföretagaren. I reservation 4 påpekar vi det orimliga i att kvittningsrätt inte tillåts mellan olika förvärvskällor. I den nyligen avlämnade regionalpolitiska utredningen framhölls vikten av kombinationssysselsättningar i glesbygd. För att dessa sysselsättningar skall komma till stånd är det viktigt att kvittningsrätt finns mellan olika förvärvskällor. Vi anser att regeringen skyndsamt skall utreda frågan. I ett par år har man från folkpartiets sida föreslagit att frågan om differentierad sjukförsäkringsavgift skall utredas. Sjukfrånvaron i de små företagen är väsentligt lägre än i större företag. I den dagliga debatten talas det om hur sjukfrånvaron främst på grund av psykosociala skäl tenderar att öka. I socialförsäkringssystemet finns, som jag sade tidigare, inget incitament för företagen att via en förbättrad arbetsmiljö kunna pressa ner företagens sociala kostnader. Den mer positiva arbetsmiljön i de små företagen kan sägas få betala den sämre arbetsmiljön i de större företagen. Rimligtvis borde varje företag betala sjukförsäkringsavgifter som svarar mot de anställdas sjukfrånvaro. Utskottsmajoriteten har i utskottsskrivningen antytt att motionärerna har rätt. Men trots denna s.k. välvilliga skrivning är majoriteten inte beredd att vidta några åtgärder. Jag frågar Nils-Olof Gustafsson: Varför? De nya reglerna om uppbörd av socialavgifter som infördes 1986/87 har flera brister. Systemet är, som Gullan Lindblad sade, inte konkurrensneutralt mellan fysiska och juridiska personer. Vi anser att det skyndsamt måste vidareutvecklas och att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett kompletterande förslag. Enligt vår mening har inga vägande skäl anförts mot att låta endast en part i ett uppdragsförhållande ansöka om förhandsbesked. Jag vill fråga utskottets företrädare varför detta inte är möjligt. Vilka dunkla motiv ligger bakom att man inte skulle kunna medge detta? Idrottsrörelsen har en samhällsviktig funktion främst när det gäller fostran av barn och ungdom. De insatser som den samlade idrottsrörelsen gör kan inte betalas av samhället med pengar. Kravet på att idrottsföreningar skall betala arbetsgivaravgifter för sina idrottsutövare har blivit ett hot mot föreningarnas existens och också för den samhällsinsats som de gör. Riksidrottsförbundet har i en egen utredning pekat på olika modeller för att lösa problemet. Utredningen har överlämnats till regeringen men utan resultat. Självfallet skall också idrottsutövaren känna trygghet. Men detta får inte innebära att regeringen inte tar fasta på de förslag som Riksidrottsförbundet presenterat. Det är en självklarhet att föreningarnas och idrottsutövarnas situation måste lösas för att samhället inte skall gå miste om den viktiga insats som föreningarna gör. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att snarast lägga fram förslag i frågan. Herr talman! I reservation 8 motsätter vi oss att avgiftsbelägga avsättningar till vinstandelssystem. Vi anser att bidrag till vinstandelssystem inte kan jämföras med lön. Bidragen bestäms i efterhand av arbetsgivaren på grundval av företagets vinst, medan lönen avgörs genom förhandlingar mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Andelarna i en vinstandelsstiftelse binds under en viss tid innan de kan disponeras av löntagarna. Vinstandelar kan följaktligen inte jämföras med lön. Jag vill därför fråga utskottsmajoriteten vilka likheter som finns mellan vinstandelar och lön. Vi borde kunna utreda detta i kväll, så slipper vi diskutera den frågan senare. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5, 7,8 och 10.

Herr talman! Det som i dagligt tal kallas för arbetsgivaravgifter består inte endast av olika avgifter till socialförsäkringsområdet, utan där ingår också avgifter till helt andra ändamål, såsom arbetsmarknad, barnomsorg, utbildning, arbetsmiljö och löntagarfonder. Från att ha varit några procent av lö nesumman har arbetsgivaravgifterna vuxit genom åren och uppgår i dag till över 38 96 i lagstadgade avgifter. Därtill kommer ytterligare några procent som parterna på arbetsmarknaden enas om i avtal. För egenföretagarna gäller att man har några procents lägre avgift. Herr talman! Den under gårdagen publicerade skatteuppgörelsen innebär ju bl.a. att man sänker den direkta skatten på arbete. Samtidigt breddar man det skatteunderlag på vilket man betalar inkomstskatt och sociala avgifter. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna på den statliga sidan blir den dominerande skatten på arbete. På samma sätt som marginalskatterna har ansetts ha en styrande effekt på utvecklingen i näringslivet och samhället, har också arbetsgivaravgifterna det. Höga avgifter och avgiftshöjningar slår hårt mot arbetskraftsintensiva företag och verksamheter. Särskilt betungande upplevs avgifterna av egenföretagarna, som ofta har svårt att kompensera sig inkomstvägen för höjningar. I betänkandet SfU4 återkommer ett antal bekanta stridsfrågor när det gäller hur man skall beräkna avgifter och förmåner inom systemet, vem som skall betraktas som arbetsgivare och hur man skall lösa frågan om avgifterna för idrottsrörelsen. Gullan Lindblad och Sigge Godin har tidigare i debatten utvecklat argumenten kring vad vi reservanter vill åstadkomma när det gäller dessa frågor. Det finns ingen anledning att upprepa dessa argument, utan jag vill endast säga att vi från centerns sida instämmer i vad som har sagts i fråga om reservationerna 2, 4, 7, 8 och 10. Herr talman! Det finns däremot anledning att närmare utveckla argumenten vad gäller möjligheten att åstadkomma en differentiering av avgifterna. Centern har under flera år föreslagit en differentiering av sjukförsäkringsavgiften. Vi har föreslagit att man sänker avgiften med fem procentenheter för de första 15 anställda. Sänkningen skall finansieras genom en omfördelning av avgiftsuttaget. Vi anser att en sådan åtgärd skulle stimulera nyföretagandet och småföretagens verksamhet. Nyföretagandet sker i dag till stor del inom tjänsteoch serviceområdena, dvs. arbetskraftsintensiva verksamheter. Generellt sett har de små företagen en lägre sjukfrånvaro än stora företag. Man kan med visst fog påstå att de små företagen i dag genom sjukförsäkringsavgiften har subventionerat de stora företagens sjukfrånvaro. Herr talman! På senare tid har det också framförts tankar om en annan typ av differentiering. Man skulle relatera sjukförsäkringsavgiften direkt till frånvaron i företaget, eller till frånvaron inom en speciell bransch. Det finns en reservation som tar upp tankar kring detta. Om man väljer den modellen kommer man förmodligen att komma till ungefär samma slutresultat som det vi har lanserat i vår modell, dvs. det är de små och mindre företagen som har en lägre sjukfrånvaro, detta även om man skulle välja denna modell. Det finns alltså enligt min mening i sig inget hinder att, om man vill åstadkomma en sänkning av arbetsgivaravgiften för de mindre företagen, även pröva att gå denna väg. Då skulle man kanske kunna använda ett generellt system för de små företagen och i fråga om de stora ha ett direktuttag, dvs. att man där direkt skulle kunna koppla avgift och frånvaro till varandra. På detta sätt skulle man åstadkomma en differentiering.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 Nu när skattefrågorna förmodligen inte tar lika mycket tid i anspråk i regeringskansliet kanske det finns utrymme att också komma till skott när det gäller socialförsäkringsavgifterna. Med tanke på utvecklingen i fråga om kostnaderna och hur systemen fungerar är det utan tvivel så att vi måste åstadkomma radikala förändringar på delar av socialförsäkringsområdet och vad gäller hur systemen skall finansieras under 90-talet. Detta blir nödvändigt för att inte systemen skall komma i så stor obalans att man måste göra kraftiga neddragningar av de förmåner som finns i systemen. Från centerns sida är vi öppna för olika typer av diskussion kring hur man skulle kunna åstadkomma ett bättre signalsystem på detta område. Vi har, som jag tidigare har påpekat, lanserat en modell som vi anser vara enkel och som vi tror ger rätt signaler även till de företag som här är aktuella, dvs. de allra minsta företagen. Herr talman! Med detta vill jag som representant för centerpartiet yrka bifall till reservationerna 2, 4, 6, 7, 8 och 10.

Herr talman! Så är det då dags för den årliga omgången här i kammaren av debatten kring sociala avgifter. I betänkandet behandlas många motioner från den allmänna motionstiden, nämligen 19 stycken om jag har räknat rätt. Det är dock svårt att hitta några nya motioner. Det är gamla bekanta krav som förs fram. Såvitt jag förstår är det endast den moderata motionen om socialavgifter vid tillfällig anställning av utländsk arbetskraft som innehåller något nytt. I övrigt rör det sig som sagt om krav som har förts fram många gånger här i riksdagen. Av litet olika anledningar går uppfattningarna isär i utskottet. I en del frågor har vi olika synpunkter på hur vi praktiskt kan hantera våra socialförsäkringar, i andra frågor skiljer vi oss åt mera av principiella och ideologiska skäl. Jag går nu direkt över till att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. Eftersom det här är frågor som har behandlats en hel del gånger och utskottsmajoriteten tydligt har redovisat sitt ställningstagande i tidigare debatter anser jag att jag skulle kunna vara ganska kortfattad i mina kommentarer. I reservation nr 1 anser de moderata ledamöterna i utskottet att den nyligen införda bestämmelsen om avgifter på intäkter på jordbruksfastighet inte är tillfredsställande. Bestämmelsen gäller sedan 1988, och den innebär att egenavgifter inte beräknas på inkomst av jordbruksfastighet som uppgår till högst 15 000 kr. Sådan inkomst är inte heller pensionsgrundande. Som framgick av Gullan Lindblads anförande vill reservanterna avsevärt utvidga denna bestämmelse. Jag vill bara påminna om att den nya bestämmelsen som innebär en avvikelse från vad som i övrigt gäller för uttag av socialavgifter tillkom i ett alldeles bestämt syfte, nämligen att stimulera till ökad skogsavverkning. Ut skottsmajoriteten är inte nu beredd att gå längre än så. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 tas frågan om överensstämmelse mellan förmåner och avgifter för egenföretagare upp. När vi tidigare några gånger har behandlat denna fråga har utskottsmajoriteten hävdat, att även om den nu gällande regeln innebär en viss bristande överensstämmelse mellan avgifter och förmåner innebär den också betydande administrativa lättnader för såväl myndigheter och arbetsgivare som egenföretagare. Jag vill också i detta sammanhang påminna om att när de nya reglerna infördes, för övrigt på förslag av dåvarande socialminister Karin Söder, sänktes tilläggspensionsavgiften med tre procentenheter. Utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare redovisade uppfattning. Det skall dock sägas att flera av de frågor som tas upp i motioner och i reservationen är föremål för överväganden i andra sammanhang. Pensionsberedningen utreder vissa frågor. Riksförsäkringsverket lämnade den 22 juni iår sin rapport om sjukpenningförsäkring för egenföretagare till regeringen. Rapporten bereds nu i regeringskansliet. Vi har som praxis att avvakta sådan beredning. Det skall vi också göra vad gäller pensionsberedningens arbete. Med hänvisning till vad jag sagt yrkar jag avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 hävdas ånyo att det bör föreligga bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Jag kan bara hänvisa till vad jag nyss sade om reservation 2. I reservationen och den motion som ligger till grund för den pekar man speciellt på det förhållande som råder vid tillfällig anställning av utländsk arbetskraft. I de fall där den utländske arbetskraften inte har rätt till sjukvård i Sverige måste arbetsgivaren, som Gullan Lindblad sade, teckna en privat försäkring för att skydda den anställde. Arbetsgivaren drabbas på så sätt av dubbla kostnader. Det anser reservanterna vara orimligt. Man anser att arbetsgivaravgift inte skall utgå vid tillfällig anställning av utländsk arbetskraft. Vi avvisar detta förslag och anser att det här skall lösas genom socialförsäkringskonventioner. Sådana överenskommelser har träffats med ett flertal länder — nu senast med Polen. Den överenskommelsen gäller från den 1 juni i år och innebär att personer som är bosatta och har rätt till sjukvårdsförmåner i en av staterna skall, under tillfällig vistelse i den andra staten, vid plötslig ohälsa, olycksfall eller akut sjukdom erhålla sjukvårdsförmån på samma villkor som gäller där. Vi anser att dessa frågor skall lösas på det sättet. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. Reservation nr 4 tar upp ytterligare en gammal bekant fråga, nämligen kvittningsrätten vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Nu, liksom tidigare, kräver reservanterna att kvittningsrätten skall återinföras. Nu, liksom tidigare, anser utskottsmajoriteten att utifrån de aspekter som vårt utskott främst har att tillgodose kan vi inte godta att en försäkrads framtida pension skall kunna begränsas genom möjlighet till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. Moderaterna och folkpartisterna i utskottet står bakom reservation nr 5, som tar upp frågan om differentierade avgifter. Reservanterna pekar på sambandet mellan sjukfrånvaro och arbetsmiljö och menar att om beräkningen av avgifterna kunde relateras till skador och sjukdomar som härrör från brister i arbetsmiljön som är påverkbara, skulle det sannolikt få effekt när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Reservanterna vill att regeringen skall utreda frågan. Jag tycker att bra tankegångar förs fram i den motion som ligger till grund för reservationen. Det ligger mycket i att man skall kunna använda avgifterna som ett incitament för arbetsgivaren att vidta förbättringar av arbetsmiljön. Arbetsmiljökommissionen har emellertid redan i uppdrag att undersöka om det här är en framkomlig väg. Det behövs således ingen särskild utredning. Detta får också bli svaret på Sigge Godins fråga om varför regeringen inte gör någonting. Det finns ingen anledning att tillsätta en utredning när en kommission redan undersöker frågan. Av den anledningen yrkar jag också avslag på reservation nr 5. Frågan om differentierade sjukförsäkringsavgifter tas också upp i reservation nr 6, som centerpartiet och miljöpartiet står bakom. Utgångspunkten är dock en annan, vilket framgick av Rune Backlunds anförande. Reservanterna säger här att sjukfrånvaron generellt sett är lägre i de små företagen än i de stora, vilket skulle motivera lägre avgifter. I tidigare debatter i denna fråga har vi sagt — vilket jag nu upprepar — att företagets storlek rent generellt inte är avgörande för hur stor sjukfrånvaron är. Det är i praktiken mycket stora variationer mellan de enskilda företagen, såväl mellan de stora företagen som mellan de små företagen. Ett system med sådana differentierade avgifter skulle således inte bli rättvist. Jag yrkar avslag på reservation nr 6. Reservation nr 7 handlar om arbetsoch uppdragstagarbegreppet. I det här avseendet har, som mina meddebattörer har sagt, utskottet en lång lidandets historia bakom sig. De regler som nu gäller är oklara och förorsakar besvär ute i arbetslivet. Vi har också gemensamt uttalat att det är mycket angeläget att få fram klara regler så snabbt som möjligt. Tyvärr har regeringen hittills inte ansett sig ha tillräckligt bra underlag för en proposition. Nu föreligger det, som Gullan Lindblad sade, ett betänkande. Det bereds i regeringskansliet. Reservanterna kräver att regeringen skall lägga fram ett förslag för riksdagen under innevarande riksmöte. Bedömningen i regeringskansliet är att man inte hinner lägga fram något förslag förrän hösten 1990. Jag är naturligtvis medveten om att det har tagit mycket lång tid att få fram förslag till nya regler. Vi vet dock att det inte är några lätta frågor att arbeta med. Det är ett oerhört komplicerat system. För min del är jag övertygad om att regeringen arbetar så skyndsamt som möjligt, och jag anser inte att det behövs något särskilt påpekande från riksdagen. I den andra delen av reservationen föreslås, som tidigare, att förhandsbesked skall kunna lämnas efter ansökan av endast en part. Utskottsmajoriteten anser nu, liksom vid tidigare behandling av frågan, att en gemensam ansökan ger det bästa underlaget för en korrekt bedömning av omständigheterna och också ökar förutsättningarna för en snabb handläggning. Jag yrkar avslag på reservation nr 7. Reservationerna nr 8 och 9 gäller arbetsgivaravgifter från idrottsföreningar. I båda reservationerna påpekas att den ändrade rättstillämpningen, efter en dom i regeringsrätten 1985 som medfört att idrottsföreningarna nu mera skall betala arbetsgivaravgifter, gjort att många idrottsföreningar fått ekonomiska svårigheter. I reservation 8 krävs en översyn och förslag som syftar till att reducera avgifterna. I reservation 9 krävs förslag som skulle möjliggöra för idrottsutövaren och föreningen att träffa överenskommelse om huruvida sociala förmåner skall utgå. Detta skulle gälla i de fall då idrottsverksamheten inte är den huvudsakliga inkomstkällan. Om man kommer överens om att förmånen skall utgå skall avgifter erläggas. Det är således en viss skillnad i de krav som framförs i de båda reservationerna. Jag kan bara upprepa vad utskottsmajoriteten tidigare har hävdat. När det nu i dom fastslagits att inkomster i samband med idrottsutövning är att likställa med andra arbetsinkomster, är det vår klara, principiella uppfattning att de skall grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och därmed föranleda att socialavgifter erläggs. Enligt vår mening skall idrottsutövare, i sin egenskap av inkomsttagare, ha en självklar rätt att omfattas av samma socialförsäkringsskydd som andra inkomsttagare. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 8 och 9. I reservation nr 10 krävs att regeringen lägger fram förslag om att upphäva beslutet om arbetsgivaravgifter på avsättningen till vinstandelsstiftelser. Riksdagen fattade beslut i den frågan den 3 juni 1987. Oppositionen hävdade då, liksom nu, att det är fel att belägga avsättningen till vinstandelsstiftelser med avgifter. Den anser att en utveckling av vinstandelssystem bör uppmuntras eftersom de har gynnsamma effekter för samhälle, näringsliv och anställda. Vidare anser reservanterna, som framgick av inläggen, att det finns flera framträdande skillnader mellan bidragen till vinstandelsstiftelser och löneutbetalningar, vilket också skulle motivera skillnader i avgiftshänseende. Utskottsmajoriteten hävdar att det finns grundläggande likheter mellan avsättningar till vinstandelssystem och löneersättningar. Det är inte alls ovanligt med ersättningar från arbetsgivare till arbetstagare som i avgiftshänseende betraktas som lön, trots att ersättningarnas belopp inte bestäms i löneförhandlingar. Exempel på sådana ersättningar är gratifikationer, bonus och vinstandelar av den typ som utbetalas direkt till arbetstagare.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

Herr talman! Jag kan hålla med Nils-Olof Gustafsson om att det är mycket av ”the same procedure as last year”, som det heter i nyårssketchen. Icke förty är det viktigt att vi ventilerar dessa frågor. De svåra problemen för särskilt de mindre företagen kvarstår ju. Det är då sannerligen inte de praktiska skälen som torde vara de svåra för socialdemokraterna, Nils-Olof Gustafsson. Här är det först och främst ideologiska skäl det handlar om. Det kan också vara så att facket har sagt sitt, och då rättar sig socialdemokraterna in i ledet. Slutligen kan det vara någon utredning eller kommission som arbetar med ärendet eller också be reds det i regeringskansliet, och där har det beretts i åratal. Vi har helt olika uppfattningar, det är alldeles klart. Jag skall här bara beröra några saker. Överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter blir hela tiden sämre och sämre. Jag tycker att det borde vara genant. Man betalar allt högre avgifter, men det som den enskilde löntagaren får ut blir allt mindre. Nog skulle man kunna ändra på detta, Nils-Olof Gustafsson, om den goda viljan funnes. Det är bara att konstatera att ni inte vill. När det gäller kvittningsrätten kommer den gamla vanliga ”pappa vet bäst”-attityden in igen. Man kan inte lita på att människor själva inser vad som är bäst för dem, utan socialdemokraterna kommer med sin förmyndarinställning och säger: Ni måste betala detta, så att ni inte går miste om ert framtida socialförsäkringsskydd. Det är också gamla bekanta argument. Nog är det en lång lidandets historia när det gäller arbetstagarresp. uppdragstagarbegreppen. Jag hade en debatt med dåvarande socialministern Sten Andersson för jag vet inte hur många år sedan, då han lovade att det skulle bli en ändring. Nog har ni tagit lång tid på er! Vi håller inte med om att arbetet sker skyndsamt i regeringskansliet, Nils-Olof Gustafsson. Sannerligen inte! Ni säger att det finns framträdande likheter mellan vanlig lön och vinstandelar. Men varför i fridens namn är då inte vinstandelarna att betrakta som sjukpenninggrundande inkomst, om det nu finns sådana likheter? Där gör socialdemokraterna en fullständig kullerbytta. Vinstandelarna skulle alltså beläggas med socialavgifter och berättiga till ATP, men de var icke sjukpenninggrundande. Ni vet inte vad ni vill rent praktiskt, tydligen. Men ni har en ideologi som går ut på att ni vill förhindra det ägande som skulle kunna komma löntagarna till del, vilket jag tycker är en mycket egendomlig uppfattning av ett parti som säger sig värna om de enskilda löntagarnas intressen. Kan Nils-Olof Gustafsson förklara hur man kan betrakta vinstandelarna som lön samtidigt som man inte betraktar dem som lön?

Herr talman! Jag vill ta upp ett par frågor. När det gäller den differentierade sjukförsäkringsavgiften, som vi har talat om, är skrivningen positiv, som Nils-Olof Gustafsson säger. Det erkänner jag. Man ni har gått som katten kring het gröt när ni har talat om vad som ingår i utredningens uppdrag. Jag tycker inte att det ni säger är sant. Ni skriver att det ingår i uppdraget att ta upp frågan om incitament för arbetsgivaren att vidta förbättringar av arbetsmiljön och medverka i rehabiliteringsarbetet. Det handlar väl om att arbetsgivaren skall betala sjukersättningen under viss tid. Det är inte den positiva delen, som vi tycker att man också skulle pröva. Varför kan ni inte vara litet rappa här, Nils-Olof Gustafsson, och kräva att man studerar den delen också? Det skulle vara klädsamt. När det gäller uppdragstagarbegreppet har jag faktiskt inte fått något besked om vad det finns för motiv att inte medge att den ena parten ensam skall få ansöka om ett förhandsbesked. Att få göra det är ett krav man borde kunna ställa. Ge mig ett konkret besked, Nils-Olof Gustafsson, så skall jag kanske nöja mig.

Vi har pekat på att idrottsmännen kan få teckna en egen försäkring när det gäller ersättningar upp till två basbelopp. Därutöver skall samma system gälla för idrottsföreningarna som för andra arbetsgivare. När skall ni ta tag i detta, eller ge regeringen i uppdrag att göra det? Det är oerhört viktigt att man löser denna fråga och inte bara kastar fram uttalanden om att idrottsföreningarna vill slippa undan ansvaret och att människor drabbas av det. Det är faktiskt inte det vi menar. Något annat argument har ni inte framfört i år heller. Jag får tolka det som att det är detta ni menar. Vilka likheter finns det mellan vinstandelar och lön? Det finns grundläggande likheter, säger Nils-Olof Gustafsson och hänvisar till exempelvis bonus. Men det är ju inte det vi talar om. Här är det, som jag sade i min inledning, frågan om att man vid årets slut bedömer att det skall bli en vinst i företaget och avsätter pengar som vinstandelar och binder dem i ett antal år. Det vet ni lika väl som vi. Varför skall man då ta ut sociala avgifter på vinstandelar? Jag kan i och för sig förklara vad ni är rädda för. I betänkandet sägs om vår motion: ”Den kanske största samhällsekonomiska vinsten är enligt motionärerna att man härigenom bättre tar till vara medarbetares engagemang och ansvar, vilket leder till konkurrenskraftigare företag, effektivare produktion och därmed också skatteintäkter för stat och kommun.” Det där låter väl egentligen positivt. Facket säger då självklart nej — vi skall inte ha engagerade människor som tycker att företaget går bra och att det är viktigt att det fungerar bra, utan vi skall ha människor, medlemmar i facket, som kräver att arbetsgivarna skall ta sitt ansvar och betala sociala avgifter även på det som inte är lön. Det är där skon klämmer. Det är hög tid att ni tänker om i den frågan också.

Herr talman! Det som skiljer Nils-Olof Gustafsson och oss centerpartister är synsättet på hur man kan använda de sociala avgifterna, arbetsgivaravgifterna, för att uppnå olika mål inom näringspolitiken. Vårt förslag om att sänka sjukförsäkringsavgiften ingår som ett led i näringspolitiken. Vi vill stimulera nyföretagande och småföretagande i Sverige. Det blir inte sämre av att vi med ganska starka argument kan påvisa att små företag generellt sett har en lägre sjukfrånvaro. Det blir alltså inte sämre av att det är så, när vi nu argumenterar för differentierade avgifter. Nu har Nils-Olof Gustafsson, från att ha sagt blankt nej till allt som heter differentieringar, blivit öppen för ett resonemang om att man skulle kunna ha vissa differentieringar för att styra förändringar och åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Jag sade i mitt tidigare inlägg att vi i centern är öppna för den typen av resonemang. Vi tror nämligen att slutresultatet ändå blir att de mindre företagen kommer att gynnas. Då kan i och för sig flera saker kombineras. Förutom att ett företag får en lägre avgift på grund av en lägre sjukfrånvaro kan det få ytterligare en sänkning av näringspolitiska skäl. Det finns alltså, som vi ser det, inget motsatsförhållande mellan dessa två modeller. Denna debatt har varit en följetong under flera år, och vi har debatterat i stort sett samma saker varje höst här i riksdagen. Med stor sannolikhet kommer vi nog att stå här om ett år igen och debattera socialavgifter. Men jag hoppas att vi då har kommit så långt att det äntligen finns ett förslag på bordet om att åstadkomma någon förändring av det här systemet, så att det sker en nödvändig anpassning för att vårt näringsliv skall kunna fungera på ett effektivt sätt under 90-talet.

Herr talman! Det har ställts många frågor till mig, och jag skall besvara så många jag hinner i detta inlägg. Beträffande den, som det sägs, bristande överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner vill jag säga följande. När jag hör mina borgerliga meddebattörer får jag en känsla av att det är en annan princip för socialförsäkringen som de är ute efter. För oss har det alltid varit viktigt att hävda principen att socialförsäkringen skall bygga på den obligatoriska och solidariska tanken. Om man fullföljer de borgerliga partiernas resonemang om överensstämmelse mellan avgifter och förmåner, innebär det att de vill att vi skall ha en annan typ av försäkring. Det är ingen konst att hålla med om att detta kan få marginaleffekter som inte är bra. Om detta inte hade upptäckts, skulle knappast vare sig pensionsberedningen eller riksförsäkringsverket ha fått i uppdrag att se över detta. Vi får emellertid se vad dessa kommer fram till. Men jag har mycket svårt att tro att vi socialdemokrater kan överge huvudprincipen för vår socialförsäkring. Beträffande överföring till vinstandelsstiftelser — kan ni inte se några likheter mellan löneutbetalning och denna överföring? Både Sigge Godin och Gullan Lindblad har begärt att jag skall förklara skillnaden. Jag har framför mig ett dokument där det skrivs om dessa system. Det står bl.a.: ”Bortsett från de andra fördelar sådana system för med sig, bidrar det också till en ökad förståelse hos de anställda för vinster i företagen. När de anställda vet att de får del i den vinst som kan uppstå blir behovet att i förväg i löneförhandlingarna ta ut denna eventuella vinst mindre. Även löneglidningen dämpas om de anställda får andel i vinsten.” Det dokument som jag citerade ur är den folkpartistiska partimotionen med anledning av proposition 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Jag hade själv inte bättre kunnat formulera den likhet som vi anser finns mellan löneutbetalningar och dessa överföringar till vinstandelsstiftelser. Jag blir nästan litet bedrövad över att det är svårt att få er att förstå vad vi egentligen menar när det gäller socialavgifter till idrottsutövarna i deras egenskap av inkomsttagare. Jag begriper inte hur man kan mäla ut en grupp inkomsttagare på detta sätt, speciellt som även de borgerliga företrädarna måste veta att idrottsutövarna i denna egenskap inte är någon yrkesgrupp som är särskilt förskonad från att vara sjuk och att skada sig. Att jag, för att jag hävdar denna princip, blir hållen för att inte förstå hur viktig och hur stor idrottsrörelsen är i det här landet, gör mig litet bedrövad. Man skall kunna ge idrottsrörelsen ett ordentligt stöd, men det får vi hjälpas åt att kämpa för i andra sammanhang. Men att det skall ske genom ett laborerande med socialförsäkringen ställer jag mig aldrig bakom. Differentierade avgifter är ju ett kärt samtalsämne mellan Rune Backlund och mig.

När de borgerliga företrädarna påstår att det skulle finnas en generell skillnad mellan sjukfrånvaron i stora och små företag vill jag med bestämdhet hävda att det inte är på det sättet. Dessa skillnader finns oavsett företagens storlek. Jag kommer också från ett län där hela näringslivet är uppbyggt av småföretag, och jag känner mycket väl till de problem som kan finnas i dessa sammanhang. Och det finns goda skäl att stödja småföretagsamhet, men det skall kunna ske på ett annat sätt än genom att man i alltför stor utsträckning laborerar med vårt socialförsäkringssystem.

Herr talman! Vi har skilda synsätt, Nils-Olof Gustafsson. Det är vi överens om. Men nog borde vi kunna vara överens om att företagen skall få någon förmån av de dryga egenavgifter och arbetsgivaravgifter som de betalar. Jag tänker i detta sammanhang på ett par makar som har ett litet jordbruk och delar inkomsten, men ingen av makarna får någon som helst förmån. Det är ju skandalöst att så skall behöva vara fallet. Jag skulle bl.a. kunna ta upp detta som en viktig kvinnofråga. Om makarna i detta fall delar upp inkomsterna får kvinnan i fråga inte vare sig del av ATP eller så hög inkomst att det räcker till en vettig sjukpenning. I detta sammanhang borde väl ändå något kunna göras för att få en ändring till stånd av tingens ordning. När det gäller svårigheterna att frångå det enkla systemet vill jag hävda att socialdemokraterna redan har gått ifrån den principen, Nils-Olof Gustafsson, när de häromåret tillät jordbrukare att ha en inkomst av rörelse på upp till 15 000 kr. utan att behöva erlägga sociala avgifter för detta. Men bevekelsegrunden var då en annan. Då var det nämligen facket som hade ropat på mer virke till skogsindustrin. Det framgick också av vad Nils-Olof Gustafsson sade tidigare. Då vek sig socialdemokraterna. Det är bara att konstatera att småföretagare, egenföretagare och jordbrukare inte har särskilt mycken nåd att hämta från socialdemokratins sida även om socialdemokraterna ibland talar om det. Ändå betyder ju dessa småföretag så oändligt mycket för Sverige och för att människor skall få jobb, inte minst ute i våra glesbygder. När det gäller vinstandelssystemen gör socialdemokraternas ideologiska syn att de inte vill att löntagarna själva får köpa aktier och bli delägare i de svenska företagen. Socialdemokraterna vill enbart öka det offentliga sparandet genom tvångssparande och på annat sätt eller genom indirekt tvångssparande, så att socialdemokraterna den vägen skall kunna köpa upp det svenska näringslivet. Det är ju en socialisering socialdemokraterna är ute efter på sikt. Jag kommer så väl ihåg den förra debatten 1987 då vinstandelssystemen skulle införas. Då utropade LO-tidningen: Hur går det med facket om löntagaren blir kapitalist? Man oroade sig för att många enskilda människor själva skulle få säga till om någonting och känna trevnad och gilla att arbeta i ett företag där man själv är delägare, något som Sigge Godin också var inne på här. Nej, det offentliga skall äga. Bockfoten sticker fram under den vänliga fasaden!

Herr talman! Jag trodde inte att den här debatten skulle bli så pass häftig att Nils-Olof Gustafsson behövde ta till ord som skamgrepp, eller i varje fall näst intill. Han säger när det gäller överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner att socialdemokraterna aldrig ger avkall på huvudprincipen. Jag skall återge vad jag sade i mitt inledningsanförande: Nu finns det skäl att erinra sig vad vi får för dessa avgifter och vilket syfte de har. Självklart finns det mycket goda skäl att gemensamt finansiera den allmänna försäkringen på detta sätt. Så sade jag, Nils-Olof Gustafsson, för ett tag sedan. Vi har alltså inga delade meningar. Vi tvistar inte om principen att vi solidariskt skall hjälpa till med dessa avgifter för att alla skall få del av en bra försäkring. Det finns inga delade meningar där. Men de skall faktiskt vara rättvisa. Jag räknade upp vilka olika smådelar som ingår i arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgiften. Då är det viktigt att man också gör det hela så rättvist som möjligt så att alla människor i samhället upplever att de betalar in detta därför att vi skall vara solidariska — alla skall ha samma skydd. Då skall jag inte heller som liten företagare straffas i förhållande till större företag, utan jag borde ha samma rättigheter när jag också uppfyller mina skyldigheter. Jag vet inte om jag skall använda tiden här för att försöka övertyga Nils Olof Gustafsson om vad som är rätt och riktigt när det gäller sociala avgifter på vinstandelar. Jag har fört fram en del argument, och det tycker jag räcker. Annars skulle jag kunna ägna tio minuter åt att räkna upp en hel del positiva skäl för att inte ha sociala avgifter på vinstandelar. Men jag vet att LO-facken har sagt nej. Det skall vara avgifter på vinstandelarna — punkt och slut. Det skall då socialdemokraterna rätta sig efter. Men det finns andra fack i det här samhället som vid sina kongresser har krävt att de skall få avsättningar till vinstandelssystem därför att det är viktigt för de anställda. Sedan till idrottsutövarnas socialavgifter. Jag har inte fått något svar av Nils-Olof Gustafsson. Vi skall inte göra avkall på skyddet för idrottsmän, utan vi skall försöka lösa frågan. Regeringen har fått tre alternativ, men den gör ingenting. Ni i utskottsmajoriteten gör inte heller någonting. Ni säger att man inte skall göra något undantag. Nej, det skall man inte göra, men man kan hitta andra lösningar, som innebär att människor som har ett heltidsarbete och där får sina avgifter inbetalda också får möjlighet att hitta en billig och rationell lösning i sin idrottsförening, en försäkring som skyddar dem på fritiden när de utövar sin idrott. När man kommer upp i högre belopp, som kan betraktas som ersättning för någon form av anställning, kan man betala de faktiska utgifterna. Det går alldeles utmärkt. Då är min fråga: Varför uttrycker ni er så som ni gör i utskottsbetänkandet, både i fjol och i år, utan att egentligen lämna några konkreta förslag till vad man skall göra? Det räcker inte att förslaget från Riksidrottsförbundet ligger och skräpar i någon låda hos regeringen. Det viktiga är: Hur blir det nu, skall regeringen komma med något förslag? Till sist: Det är alldeles riktigt, Nils-Olof Gustafsson, att idrottsrörelsen är en stor och stark organisation. Vi vet samtidigt att den är stor och stark därför att den består av många mycket små föreningar, som har dålig ekonomi men som ändå tack vare människornas ideella arbete lever vidare och gör enorma insatser i vårt samhälle som vi inte kan betala dem för. Vore det inte skäl att se till att de får detta problem ur världen och inte skall behöva om inte gå i konkurs så i alla fall hotas av att inte klara av att betala dessa avgifter? Vad gör de då? Jo, man avvecklar barnoch ungdomsverksamheten och kör vidare med resten som man kanske har pengar till.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson är vid varje debatt som vi har om dessa avgifter lika kategorisk när han säger att det inte är lägre sjukfrånvaro i de små företagen. Det finns inget storlekssamband, säger han. Han hänvisar också till att det har skett tekniska förändringar. När man nu genomför dessa tekniska förändringar ute på försäkringskassorna kommer man om ett par år att kunna se relationen mellan sjukfrånvaro och företagets storlek. Jag är helt övertygad om att vi en bit in på 90-talet kommer att kunna påvisa det som jag har påstått under flera år i debatterna. Det är lägre sjukfrånvaro i de små företagen. Det är bara synd att det skall behöva dröja flera år till innan Nils-Olof Gustafsson, med hänvisning till att tekniken gett honom möjligheter till det, kan instämma i mina påståenden. Det är synd att vi skall behöva fastna så här. Jag hoppas att arbetsmiljökommissionen skall kunna presentera siffror som kan övertyga även Nils-Olof Gustafsson på denna punkt. Sedan säger Nils-Olof Gustafsson att socialavgifterna inte skall blandas in när vi talar om näringspolitiken, utan där skall vi använda andra åtgärder. Men om vi ser på vilka möjligheter vi har när det gäller att stimulera de små och medelstora företagen är det egentligen bara skatter och avgifter som vi kan påverka. Vi har från centerns sida valt att använda båda dessa instrument för att stimulera nyföretagande och småföretag. Det tycker vi är en riktig modell. Men det är bara att konstatera att socialdemokraterna här ligger väldigt lågt. Det finns inga förslag från socialdemokraterna om hur man skulle kunna stimulera till småföretagande och egenföretagande. Då blir min fråga till Nils-Olof Gustafsson: Om man avvisar alla möjligheter att använda instrumentet socialavgifter, vad har man i stället för att stimulera och utveckla företagen, för att de skall kunna hålla nere kostnadsläget? Man måste väl då ha något annat i bakfickan?
Herr talman! Att den stora samhörigheten mellan den fackliga och politiska arbetarrörelsen är en nagel i ögat på moderaterna är varken någon nyhet eller en överraskning. Det var inte därför att LO ropade efter det som vi drev igenom avgiften på vinstandelar. Jag läste snabbprotokollet från den debatt som fördes när beslutet fattades. Finansministern sade vid upprepade tillfällen att han principiellt inte hade någonting emot stiftelser. Men det var den klara likheten mellan utbetalningarna till sådana stiftelser och löneutbetalningarna som gjorde att det var nödvändigt att införa socialavgifter på sådana överföringar. Sigge Godin sade i samma fråga att det var svårt att övertyga mig. Ja, det är det naturligtvis. Med hänvisning till det som jag läste upp ur folkpartiets partimotion bör det ligga litet närmare till för Sigge Godin att övertyga sina egna om att det som jag har sagt skulle vara fel. Att det skulle vara ett skamgrepp att tänka tanken ända ut när det gäller ett system där det finns ett klart samband mellan avgifter och förmåner förstår jag inte. Det blir ju konsekvensen av att tänka tanken ända ut. Men då är det fråga om en helt annan typ av försäkring som man är ute efter. Det handlar alltså inte alls om något skamgrepp. Sedan detta med idrottsrörelsen. Jag har oerhört svårt att förstå att just idrottsutövaren i sin egenskap av inkomsttagare skall betraktas på annat sätt än vilken annan inkomsttagare som helst. Den rättsinstans som har att avgöra sådana frågor har ju fastställt hur det skall vara. Jag har inte hört någon av er ta upp denna fråga från idrottsutövarens — inkomsttagarens aspekt. Det finns ju ett fall där en idrottsutövare drivit denna fråga, och där kom det också ett domstolsutslag. Idrottsutövarna skall alltså betraktas som vilka andra inkomsttagare som helst. Sedan är det en helt annan sak hur idrottsrörelsen skall få inkomster för att finansiera sin verksamhet. Men det är inte socialförsäkringsutskottet som för riksdagens räkning närmast har att bereda sådana frågor. Jag uttryckte mig kanske oklart, Rune Backlund. Jag menar att det i dag inte alls är ovanligt att man i diskussionen om avgifterna jämför dessa med någon form av företagsstöd. Vi har ju försöket i Norrbotten, och regionalpolitiska utredningen föreslår en väldig breddning för den typen av stöd och då i form av avgiftsnedsättningar. Men det är inte riktigt det som centerns motion och reservation går ut på. Vad som hävdas är ju att de små företagen har lägre sjukfrånvaro och att det av den anledningen skall vara en lägre avgift. Jag har tidigare sagt och jag hävdar fortfarande att det inte finns belägg för att enskilda företag, även om dessa är små, skulle ha en lägre sjukfrånvaro.

Herr talman! Jag vill också säga att det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen har tillfredsställande arbetsvillkor. Nu har vi hört Nils-Olof Gustafsson här. Han tycker att det är alldeles omöjligt att gå med på centerns och folkpartiets förslag. Men om den goda viljan finns, skulle ni kanske-kunna gå oss moderater till mötes. Vi förespråkar ju en något annorlunda modell. Vi menar nämligen att den som har idrottsutövandet eller arbete inom idrotten som sin huvudsakliga inkomstkälla skall betala sociala avgifter med utgångspunkt däri. Men man skall ha möjlighet att avtala bort det som så att säga är en bisyssla. Det förslaget överensstämmer delvis med rådande förhållanden. Men uppenbarligen saknas viljan att åstadkomma något här. Jag är åtmistone glad över att jag inte hört Nils-Olof Gustafsson i dag säga att detta får lösas på annat sätt — dvs. att man först skall betala dryga sociala avgifter och att man sedan skall gå till staten och be om bidrag, vilket man tvingades till häromåret. Till sist! Finansministern apostroferades här. Det gällde uttalanden som han gjorde inför debatten om vinstandelssystemen. Ja, finansministern har sagt mycket under åren, Nils-Olof Gustafsson! Han åstadkom som bekant en mycket berömd dikt när det gällde införandet av löntagarfonder. Jag skall inte läsa upp den. Alla känner ju till den. Finansministern har också sagt att vi har ett perverst och ruttet skattesystem och att vi skulle få århundradets skattereform. Ja ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Det är inte uttalanden som räknas, Nils-Olof Gustafsson, utan det är handlingarna som räknas!
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson hävdar att han inte vill ställa idrottsmännen utan socialt skydd. Därför måste jag faktiskt tala om vad som står i betänkandet. Där står det nämligen att enligt den utredning som Riksidrottsförbundet har gjort innebär alternativ 1 att idrottsutövare erhåller lagstadgade sociala förmåner utan att avgifter behöver erläggas. Alternativ 2 innebär att idrottsutövare erhåller skydd genom en privat försäkring som föreningen tvingas teckna enligt lag. Alternativ 3 innebär, som folkpartiet har föreslagit, att man upp till två basbelopp är skyldig att teckna en försäkring. Därutöver gäller alternativ 2. Det är alltså inte så, Nils-Olof Gustafsson, att vi ställer någon utanför. I stället erbjuder vi ett fullt korrekt skydd. Detta tycker vi är viktigt. Samtidigt ger vi föreningarna en rejäl möjlighet att klara detta. — Det är ju det som är så viktigt. Man skall inte i debatten försöka påstå att vi är ute efter att ställa några människor utanför bara för att rädda en och annan idrottsförening från att betala sociala avgifter. Ett sådant påstående är faktiskt inte sant. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga följande. Nils-Olof Gustafsson ger sken av att socialdemokraterna skulle vara ensamma om att hävda den allmänna principen att vi solidariskt tillsammans skulle finansiera den allmänna försäkringen. Men det är inte sant. Inledningsvis sade jag ju att vi självfallet skall göra detta gemensamt. Således behöver vi inte polemisera mot varandra om den saken. Det är helt klart att folkpartiet har samma uppfattning. Ni behöver således inte bekymra er om det. Jag skall inte förlänga debatten. Det finns ju ett antal ledamöter här som sitter och väntar på att få ta upp en ny och kanske mera spännande debatt.
Herr talman! Det finns ingen som helst anledning att tro annat än att det är av ren omtanke om idrottsrörelsen som ni för den här debatten. Men jag vill att ni skall förstå att det inte är för att jag är ute efter att skada idrottsrörelsen som jag så envetet hävdar att idrottsutövaren skall betraktas som vilken annan inkomsttagare som helst och ha samma rätt som andra till socialförsäkringsskydd. Men givetvis skall avgifter erläggas. Den principiella skillnaden tycker jag faktiskt att ni också borde förstå, inte minst med tanke på att vi jobbar inom just socialförsäkringsutskottet. Det är något annat att gemensamt i denna kammare se till att idrottsrörelsen får en chans att jobba med sin viktiga verksamhet. Just här är det väl inte intressant att göra en bedömning av vår finansministers eventuella kvaliteter när det gäller det litterära utövandet. Det är klart att Kjell-Olof Feldt i egenskap av finansminister gör en hel del uttalanden. Gullan Lindblad hänvisar till finansministerns uttalanden och säger att det bara pratas i vårt parti och att ingenting görs. Men det tycker jag nog är en orättvis bedömning.

Herr talman! Det betänkande vi nu tar oss an är en gammal bekant. Det är åter dags att här i kammaren diskutera de kollektiva sakförsäkringarna. Det handlar främst om hemförsäkringar, men det kan också röra sig om kollektivt tecknade bileller båtförsäkringar och annat. Alltsedan 1982, då de första kollektiva hemförsäkringarna tecknades mellan Svenska Eelektrikerförbundet och Folksam, har de kollektiva sakförsäkringarna ifrågasatts och debatterats. Kritiken har hittills lett till att kollektivt tecknade hemförsäkringar med obligatorisk anslutning är ute ur handlingen, trots att ingen lagstiftning har skett. Kollektiva sakförsäkringar med reservationsrätt är den modell man nu använder sig av. Fyra partier står bakom den reservation till det här betänkandet där vi kräver förslag till en lagstiftning som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på individuell anslutning. Herr talman! Försäkringsverksamheten i Sverige grundar sig på fri kon kurrens på en öppen marknad. Fri konkurrens mellan försäkringsgivare och fritt val för försäkringstagare är förutsättningar för en sund marknadsutveckling på försäkringsområdet. Dessa förutsättningar riskerar att saboteras genom att fackliga organiastioner tecknar t.ex. hemförsäkringar kollektivt för sina medlemmar och ensidigt gynnar ett speciellt försäkringsbolag — Folksam. I februari 1988 var ca 500 000 kollektiva hemförsäkringar genomförda. Folksam har praktiskt taget monopol på dessa försäkringar. Det har visat sig att fackförbund har tecknat avtal med Folksam utan att begära offerter hos några andra försäkringsbolag. I en del falll har det t.o.m. tecknats avtal med Folksam trots att ett annat försäkringsbolag haft förmånligare erbjudanden. När marknaden inom försäkringsbranschen på detta sätt snedvrids blir följden samtidigt den att premierna för hemförsäkringar över lag blir dyrare. De kollektiva sakförsäkringarna i nuvarande tappning hotar att förstöra den sunda och önskvärda konkurrenssituation på marknaden som är till gagn för alla försäkringstagare. Frågan är också i vems intresse och med vilken rätt fackförbund på detta sätt vidgar sina verksamhetsområden in i medlemmarnas privata sfärer, som helt saknar anknytning till arbetslivet. Det handlar om att skydda den enskilde fackmedlemmen från kollektiva beslut, där han eller hon först i efterhand får en möjlighet att protestera, med allt det besvär och omak som det medför. Det är den enskilde medlemmens berättigade intresse att han inte, på grund av ett medlemskap som han som arbetstagare i praktiken är bunden till, skall kunna tvingas underkasta sig kollektiva lösningar rörande frågor som inte har naturligt samband med förhållandena som arbetstagare som tvingar fram denna debatt. Enskilda medlemmar i en facklig organisation skall självfallet själva avgöra om, och i så fall i vilket försäkringsbolag de önskar teckna en hemförsäkring. Det är närmast genant att denna självklarhet år efter år motarbetas av socialdemokraterna. Det är uppenbart att ett kollektivistiskt synsätt och önskan att tillgodose fackföreningarnas intressen går före hänsynen till den enskilde i detta som i så många andra sammanhang när det gäller socialdemokraterna. Vi känner också igen inställningen när det gäller kollektivanslutningen via facket till partiet. Båda dessa frågor tillhör samma andas barn. Med sin kollektivistiska syn på medborgarna har socialdemokraterna värnat om system där svenska löntagare genom facklig anslutning kollektivansluts till socialdemokratiska partiet och kollektivförsäkras hos Folksam. Den enskildes rätt till valfrihet och integritet får stå tillbaka för en målmedveten strategi att skapa fördelar för organisationer inom det röda nätverket. Herr talman! Stig Malm höll 1983 ett uppmärksammat anförande om bl.a. vikten av ett starkt Folksam som ett verktyg för LO. Kollektiva lösningar på försäkringssidan skulle utvecklas i samarbete med just Folksam. Folksam fick också hundratusentals nya försäkringstagare utan besvärande konkurrens från andra försäkringsbolag. Staten och kommunerna har i sina upphandlingsreglementen skapat garantier för affärsmässighet i sin upphandling. På motsvarande sätt borde det vara ett försäkringstagarintresse att de här aktuella försäkringarna upphandlas på ett affärsmässigt sätt. Enligt ett regeringsbeslut i april 1986 ankommer det på försäkringsinspektionen och NO att bevaka konkurrensförhållandena på försäkringsmarknaden och vidta de åtgärder som kan anses vara befogade. Herr talman! NO har försökt fullfölja sin uppgift. I en skrivelse från maj 1987 har NO redogjort för de svårigheter man mött när det gällt att kartlägga vissa organisationers upphandling hos Folksam. Fackliga organisationer har genom uppgiftsvägran försvårat NO:s arbete. Ett regelrätt upphandlingsförfarande som innebär konkurrens mellan försäkringsbolagen på lika villkor såg NO också som en ovillkorlig förutsättning för att anslutningsformen med reservationsrätt skulle kunna godtas. I stället har nu fackförbunden praktiskt taget skapat monopol för Folksam. Herr talman! Frågan om de kollektiva sakförsäkringarna har fått en ny innebörd genom det beslut som riksdagen fattade i juni 1988 om att a-kassornas fondmedel på över 2 miljarder kronor skänktes till de fackliga organisationerna. Enligt LO-tidningen var avsikten bl.a. att miljardgåvan skulle finansiera en kollektiv hemförsäkring i Folksam för hela LO-kollektivet. Fondmedel som tillkommit genom arbetsgivaravgifter och skatter skulle på så sätt bekosta vissa gruppers hemförsäkringar. Hur blir det då med rättvisan gentemot andra medborgare? Och hur påverkar detta den fria konkurrensen och en sund utveckling på försäkringsmarknaden? I vissa fall täcks premierna för de här försäkringarna av fackförbundsavgiften. Hur ställer sig denna förmån rent skattemässigt? Fackföreningsavgifterna är ju som bekant avdragsgilla vid deklarationen. Återigen: Hur blir det med rättvisan här gentemot andra medborgare? Herr talman! Försäkringsinspektionens utvärdering, som nämns i det här betänkandet, ändrar på intet sätt den kritik som vi reservanter har mot systemet med denna försäkringskonstruktion. Denna utvärdering är gjord på ett mycket tunt underlag och är knappast aktuell. Siffrorna var redan vid presentationen mer än ett år gamla. Herr talman! Sammanfattningsvis: Det är statens uppgift att skydda medborgarna mot kollektiva beslut som i onödan begränsar valfriheten. Det är statens uppgift att värna om en sund konkurrenssituation på försäkringsmarknaden. Jag yrkar bifall till reservationen till betänkandet.

Herr talman! Från folkpartiets sida vill vi säkra konsumentens, individens rätt att fritt få välja varor och tjänster. Vi är motståndare mot kollektiva sakförsäkringar, där den enskilda människan inte tillfrågas om hon vill ha försäkringen. Man kan få tacka nej när man fått den. Folkpartiet ser det framför allt som ett principiellt ställningstagande. Det här är en konflikt mellan å ena sidan individens intresse och å andra sidan det starka kollektivets intresse. Då tar vi självklart ställning för individen. Socialdemokraterna kallar detta för intrång i föreningsrätten och låter det kollektiva beslutet avgöra. Man sätter sig över den enskildes rätt att själv bestämma över sitt görande och låtande. De principiella argumenten mot kollektiva sakförsäkringar är alltså de viktigaste för folkpartiet. Men vi har också invändningar av mer praktisk natur, t.ex. den uppenbara risk för dubbelförsäkring som kollektiva sakförsäkringar medför, något som innebär fördyringar för den enskilde och leder till krångliga förhandlingar mellan bolagen när en skada har uppstått. Detta betyder byråkrati, kostar pengar och höjer premierna för konsumenterna. Näringsidkare får inte använda sig av negativ avtalsbindning genemot konsumenterna, och det är därför naturligt för konsumenter att helt enkelt utgå från att de inte för att undvika att bli bundna av ett erbjudande om en tjänst eller en vara som de inte har beställt skall behöva tacka nej eller reservera sig. Detta gäller oavsett om erbjudandena kommer från näringsidkare eller från fackföreningar. Det har också i praktiken visat sig att det inte är möjligt att genom information eliminera dubbelförsäkring. Det är många som inte vet om att fackföreningen har tecknat hemförsäkring för dem. I praktiken kan det faktiskt betyda att en LO-familj som har barn hemma kan ha nästan hur många hemförsäkringar som helst. Exempelvis kan en man, en kvinna och deras son ha fyra hemförsäkringar: tre som är kollektivt tecknade och en egen, som de har tecknat själva därför att de inte vet om de andra. De betalar alltså för fyra hemförsäkringar, varav tre är totalt värdelösa. De betalar premierna, men när en skada inträffar är det bara en av försäkringarna som gäller. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner om kollektiva sakförsäkringar. Motionärerna tar upp de problem och olägenheter som uppkommit i samband med de kollektiva försäkringarnas införande. Både Karin Falkmer och Isa Halvarsson har nu framfört en del viktiga synpunkter, och jag skall därför fatta mig kort. Låt mig konstatera att ett väl fungerande försäkringsväsende är den främsta garantin för att den enskilde skall kunna få ett gott försäkringsskydd till en rimlig kostnad, samtidigt som skyddet är anpassat till den enskildes behov och önskemål. Detta är en viktig princip när man diskuterar förändringar och utveckling inom försäkringsväsendet. De här försäkringarna har hitintills mest tillämpats på hemförsäkringsområdet, men har också gått in på andra områden som villaförsäkringar, fritidshusförsäkringar och fordonsförsäkringar. Utvecklingen av kollektiva sakförsäkringar utan individuell anknytning innebär ju även stora förändringar av både principiell och praktisk natur. Det förhållandet att premierna inte påverkas av skaderisken gör exempelvis att skälighetsprincipen sätts ur spel. Upphandlingssättet har också många gånger medfört att ett bolag, nämligen Folksam, har gynnats. Detta gör i sin tur att den fria konkurrensen sätts ur spel, vilket påverkar kostnaderna för försäkringen. Det finns också risk för att den enskilde får en försäkringssituation som inte är harmoniserad, eftersom man i eget intresse kan skaffa en individuell försäkring samtidigt som man utan att veta om det har motsvarande försäkringsskydd i kollektiv form. Många är alltså omedvetet dubbelförsäkrade, vilket också framgår av en undersökning som Folksam gjort. Principiellt anser vi i centern att en sakförsäkring utan individuell anknytning inte skall kunna tecknas i kollektiv form. Det kan inte accepteras att starka organisationer tar över det individuella ansvaret i dessa frågor. Ett utbrett bruk av kollektiva sakförsäkringar kan också leda till stora strukturförändringar inom försäkringsbranschen. Det kan också i framtiden bli svårt för den enskilde att få ett bra försäkringsskydd till en rimlig kostnad. Staten måste därför ha möjlighet att skydda den enskilde mot kollektiva beslut som i onödan begränsar valfriheten. Vi anser att riksdagen bör få förslag till en lagstiftning som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på en individuell anslutning. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Miljöpartiet har inte haft tillfälle att delta i denna tydligen årliga debatt i frågan om kollektiva sakförsäkringar. Vi är nu med för första gången. Vi har ställt oss bakom reservationen i betänkandet, till vilken jag yrkar bifall, även om jag tror att de betänkligheter inför risker för strukturförändringar inom branschen som kommer till uttryck i reservationen kanske är någon överdrivna. Vi i miljöpartiet vill ingalunda förhindra de fackliga organisationerna och andra intresseorganisationer att på olika sätt arbeta för sina medlemmars bästa och förhandla fram kollektiva sakförsäkringar som kan vara gynnsamma. Vi vill inte heller ålägga dem speciella villkor för hur många de skall förhandla med eller för hur de skall förhandla. Vi anser att det är ett uttryck för föreningsfriheten att varje förening beslutar om detta helt suveränt. Däremot tycker vi att det är orimligt att medlemmar skall anslutas kollektivt och enbart skall ha reservationsrätt. Det har visat sig, som redan sagts här flera gången, att det leder till dubbelförsäkringar, dess värre i inte ringa omfattning. Nej, det är ett definitivt krav att man med sin namnteckning skall bekräfta att man vill vara med i den erbjudna kollektiva försäkringen. Jag har själv i ett SACO-förbund blivit erbjuden kollektiv livförsäkring, och för mig var det självklart att jag inte skulle ansluta mig med mindre än att jag själv med min namnteckning bekräftade att jag var intresserad av det — vilket jag dock inte var, eftersom mitt försäkringsskydd var ordnat på annat sätt. Man kan ju också mycket väl vara ansluten till två kollektiv och kan då inte rimligtvis omfattas av kollektiva försäkringar som erbjuds från båda dessa håll. Det är uppenbart att systemet med reservationsrätt är otillräckligt. Det är ett klart villkor, som vi reservanter ställer, att regeringen vidtar sådana åtgärder att det inte blir lagligen möjligt att erbjuda kollektiva sakförsäkringar med mindre än att den enskilde får möjlighet att bekräfta att han vill delta i försäkringen.
Herr talman! I detta betänkande från näringsutskottet rörande kollektiva sakförsäkringar behandlas fem motioner, där det bl.a. yrkas på en lagstift ning rörande sådana sakförsäkringar. Den här frågan har varit förmål för riksdagens behandling vid flera tidigare tillfällen, som också framhållits här tidigare. Någon bakgrundsbeskrivning torde därför inte vara behövlig. Motionerna och reservationen har i stort samma innehåll som tidigare — här gäller ”inget nytt under solen”. Däremot har försäkringsverksamhetskommittén och regeringens preliminära ställningstagande styrkt utskottsmajoritetens uppfattning i denna fråga, dvs. att det ligger ett stort värde i denna försäkringsform. Kollektiv sakförsäkring får därmed anses som en allmänt godtagen försäkringsform med klart övervägande fördelar för försäkringstagaren. I reservationen sägs att kollektiva försäkringsformer eftersätter möjligheten till fri konkurrens och möjligheten till fritt val. Vidare sägs att den solidaritetstanke som finns i försäkringsväsendet blir åsidosatt. Det förhåller sig ju tvärtom. Genom kollektiva försäkringar har man skapat bättre balans mellan försäkringstagare och försäkringsgivare. Detta har obestridligen sänkt premierna på försäkringen. Det fria valet har inte heller eftersatts, eftersom man har möjlighet till reservation. Försäkringsformen har definitivt inte satt den fria konkurrensen ur spel, utan den har lett till att försäkringsgivarna har tvingats börja med en viss produktutveckling. De har fått börja se över de försäkringsformer de vräkt ut över de enskilda människorna. Genom denna försäkringsform anser utskottsmajoriteten att solidariteten har utvidgats i stället för att inskränkas. Man har gett ett försäkringsskydd till många människor som inte har omfattats av någon försäkring. Karin Falkmer tar upp frågan om fackföreningsavgiften och de pengar som A-kassan genom ett beslut i riksdagen fick ta över. Då man genom neutralisering skapade likvärdiga avgifter till A-kassan fanns det mycket pengar i fonderna. Det var definitivt inga skattemedel, Karin Falkmer. Det var definitivt inte arbetsgivarnas eller skattebetalarnas pengar. Det var fackföreningsmedlemmarna som ägde dessa pengar. Det kom från den avgift som medlemmarna själva betalat till A-kassan. Därför tycker jag att det är cyniskt att dra in de uppgifterna i detta. Vill något fackförbund använda dessa medel är de suveräna att göra detta utan riksdagens inblandning. Man skall vara medveten om att det bara är 20 76 av fackföreningsavgiften som är avdragsgill. En lagstiftning i enlighet med det som föreslås på detta område skulle innebära intrång i föreningsrätten. Det är vår uppfattning. Det skulle också innebära långtgående konsekvenser för fackföreningarnas möjlighet att tillvarata medlemmarnas intressen. Herr talman! Utskottsmajoriteten ser positivt på möjligheterna till sakförsäkring i kollektiv form. Vi är styrkta i vår uppfattning. Jag yrkar därmed avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Leif Marklunds anförande ger en tydlig bild av var socialdemokraterna anser att solidariteten skall ligga, nämligen hos de starka organisationerna och inte hos den enskilde. Leif Marklund ger uttryck för den socialdemokratiska och fackliga synen på begreppet valfrihet och inflytande för den enskilde. Frihet är tydligen lika med att beslut först skall fattas över huvudet på medlemmarna. Sedan får den medlem som inte vill vara med om det som fackstyrelsen har beslutat komma med mössan i hand och be att få slippa få sitt hem försäkrat i ett försäkringsbolag som facket har valt. Reservationsrätten försätter den enskilde medlemmen i underläge. Reservationsrätten utnyttjas inte heller så ofta som man skulle kunna förvänta sig. Det upplevs helt enkelt som besvärligt att reservera sig mot fackstyrelsens beslut. Någon ekonomisk kompensation för att man avstår från försäkringen får man kanske inte ens. Lättast är det då att foga sig. Med en sådan lagstiftning som vi reservanter vill ha, innebärande att försäkringar av denna typ skall vara baserade på individuell anslutning, försätts inte den enskilde medlemmen i detta underläge. Det är rätt som Leif Marklund säger att det är 20 90 av fackföreningsavgiften som är avdragsgill. Kvar står frågorna: Hur bedöms det skattemässigt, om premierna är inbakade i fackföreningsavgiften, hur ser det ut med rättvisan gentemot andra grupper i samhället? De frågorna har vi inte fått svar på.